Herr talman! Till detta utlåtande, som avser ensittarlagens upphävande, finns som synes två reservationer fogade, och jag har mitt namn under båda. I det ena fallet är jag ensam reservant, medan i det andra även tre ledamöter av första kammaren återfinns, däribland de båda jurister som tillhör tredje lagutskottet. Jag skall i all korthet motivera de bägge reservationerna. Reservationen vid punkten A i utskottets hemställan ansluter sig till ett motionspar som väckts i första kammaren av herr Dahlberg m.fl. och i denna kammare av fru Löfqvist m.fl. Det förtjänar framhållas att tillsammans med fru Löfqvist ytterligare 20 ledamöter av andra kammaren har skrivit på motionen och att samtliga tillhör regeringspartiet. I utskottet har jag däremot när denna fråga behandlades blivit ensam reservant. Avgörande för mig har varit att jag tycker att de skäl som motionärerna har anfört för att den avgörande tidpunkten för ensittarlagens tillämpning fastställes till den 1 januari 1948, d. v. s. 20 år senare än vad som föreslagits i propositionen, är övertygande. Vid en sådan framflyttning av tidpunkten skul le nämligen alla nyttjanderättshavare, såvitt jag kan se, få möjlighet att begagna sig av inlösningsrätten, d. v. s. inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, medan detta inte skulle bli möjligt om riksdagen skulle besluta i enlighet med propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Såsom framgår av reservationen har jag i likhet med motionärerna velat fästa avgörande vikt vid de sociala synpunkterna. I övrigt, herr talman, kommer fru Löfqvist att efter mig närmare motivera motionen och reservationen, varför jag nöjer mig med att här yrka bifall till reservationen I. Den andra reservationen avser utformningen av 1 a § i lagförslaget. Under utskottsbehandlingen har man tvistat en hel del om vad som är riktigt och vad som kan anses vara felaktigt — eller kanske man skulle säga »mindre riktigt» — i detta avseende. Resonemanget har väl delvis varit av utpräglat juridisk natur. Jag kan också säga att detta ärende är ganska krångligt. Om jag undantar det resonemang som tredje lagutskottet har fört i anslutning till hyresregleringspropositionen, torde detta vara ett av de mest komplicerade ärenden som tredje lagutskottet haft att ta ställning till. Vad som varit avgörande för mig när jag anslutit mig till reservationen är det förhållandet, att man genom den utformning paragrafen har i propositionen kan komma i ganska ohållbara situationer när lagen skall tillämpas.

Vi reservanter anser att man icke på detta sätt bör lita till att en paragraf skall rätta till de nackdelar som vållas av en annan paragraf utan menar i stället att paragrafen bör ha en sådan lydelse, att reglerna åtminstone i normala fall l1eder till önskvärda resultat. Vi anser att detta kan ske genom att ifrågavarande paragraf får den utformning som föreslagits i reservationen. Ytterst gäller det väl här att så gott sig göra låter få en tillfredsställande anknytning till 46 8 byggnadslagen om inlösen av tomtdelar, som tillhör olika ägare. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation II vid punkten B av herr Alexanderson m.fl.

Herr talman!

Detta kan av en oinitierad betraktas :som ett fullkomligt onödigt förslag, som skulle vara utan praktiskt värde. Ja, herr talman, det kan tyckas så, och jag förstår dem som undrar hur det är. är kronan — eller domänverket om man så vill uttrycka sig — så ogin att en tillämpning av de bestämmelser som gäller för den enskilde markägaren inte kan betraktas som ledmotiv även för kronan? Frågan är berättigad. Tyvärr har emellertid upprepade ansökningar om tillstånd att få förvärva mark av kronan, så att byggnader som ligger inom domänverkets revir kan få s.k. fri grund, avslagits. Jag skulle kunna lämna ett flertal exempel härpå men skall endast nämna ett. torpare — i utskottsutlåtandet nämns en av dem, men det rör sig alltså i praktiken om nio — som vill friköpa ett stycke mark för att deras byggnader skall kunna lagfaras och framtida bestånd därmed säkerställas. Det är att märka att de inte kräver att få friköpa hela det uppodlade jordbruksområdet utan endast något tusental kvadratmeter tomtmark. Domänstyrelsen har blankt avslagit ansökningarna; de har inte ens kunnat få nyttjanderättskontrakt på längre tid än ett år i taget. Eftersom det inte finns någon garanti för att byggnaderna får stå kvar — det har till och med uttalats att vederbörande snarast möjligt bör söka sig annan bostad — har dessa s.k. kronotorpare inte kunnat förbättra sina bostäder. Jag är angelägen att betona att friköp i de berörda fallen inte på något sätt kan vara till men för kronan. De flesta fastigheterna ligger utmed allmän väg. Att det skulle bli något intrång på domänverkets skogsvägar eller någon försämring av arronderingen av kronans mark är helt uteslutet. Det kan också nämnas att fullmäktige i den kommun där ifrågavarande fastigheter ligger har tillstyrkt ansökan om friköp. Berörda exempel ger belägg för behovet av att ensittarlagen utsträckes att gälla även för kronans mark. Det är horribelt att kronan skall utnyttja sin juridiska — men väl inte moraliska — rätt, i all synnerhet i de fall där lägenheterna fanns redan då domänverket köpte markområdena. I vissa fall har byggnaderna innehafts av samma släkt under flera generationer. Det kan tyckas som om det inte skulle föreligga behov att utsträcka ensittarlagen att omfatta även kronans mark.

Nu är bostäderna ofta helt omoderna och att lägga ned stora kostnader för reparationer utan att veta om byggnaden får stå kvar är ju otänkbart. Det är beklämmande att kronan ställt sig så negativ till dessa ansökningar. De flesta remissinstanser som yttrat sig över motionen har ansett, att ensittarlagen i detta fall borde tillämpas. Jag skall inte yrka bifall till motionen, eftersom utskottets skrivning klart tillgodser motionens syfte.

Jag förutsätter att denna skrivning tas ad notam av de myndigheter, som skall handlägga de nu föreliggande ansökningarna om friköp av mark i det revir jag omnämnt och som även utskottet omnämner i sitt utlåtande. Detta kanske kommer att skapa prejudikat för övriga i landet som befinner sig i samma situation.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

Herr talman! Alltsedan ensittarlagens tillkomst 1918 har förslag om framflyttning av tidsgränsen i 1 § framförts motionsvägen av ledamöter med olika politisk färg. Motiven härför har ständigt varit desamma som föranledde lagens tillkomst, d. v. s. rent sociala skäl. Herr Nyberg har i sitt anförande liksom i sin reservation tagit upp en del av de skäl som motionärerna åberopar. Jag skall försöka undvika att upprepa vad han sade. Jag vill emellertid gärna peka på hur förhållandena varit och vad som är anledningen till att jag på nytt återkommit med en motion i ärendet.

Ända fram till 1948 hade unga människor som skulle sätta bo i praktiken inte större förutsättningar att friköpa tomt för sin stuga än vad tidigare generationer haft. Det gällde nämligen att skaffa pengar till såväl tomt som stuga. Statliga lån eller kommunala garantier fanns inte under tidigare epoker. Man hade därför att söka upp någon som ville och kunde gå i god för det banklån som behövdes för själva byggnationen. I praktiken var det i allmänhet så att den jordbrukare som upplät mark för stugan också borgade för banklånet. Det var ju en viss garanti för borgensmannen att stugan placerades på hans mark. Kontraktet blev helt naturligt ett s.k. 49-årskontrakt. Någon frågar säkert varför vederbörande inte i stället sökte ett större lån och friköpte marken samtidigt med att han byggde. Orsakerna var två. Befolkningen i allmänhet men framför allt den i stenhuggardistrikten i Blekinge var mycket fattig. De dåtida banklånen löpte i regel på tio år. Lånesumman fick alltså inte vara större än att vederbörande hade möjlighet att klara både ränta och amortering. Den enskilde byggaren måste alltså försöka för byggande av sin stuga få ett lån som han hade möjlighet att klara. Den andra an ledningen låg så att säga på säljarsidan. Efter första världskriget kom 1920 och 1930-talets svåra kriser. Dessa kriser var kännbara för jordbrukarna i allmänhet och i varje fall i våra trakter. De var ofta ekonomiskt så strandsatta, att det var mycket svårt att få någon del av stamfastigheten avstyckad och gravationsfri. Detta gällde även mycket små markbitar, som var så belägna att de ur brukningssynpunkt inte hade något som helst värde. Därför avslutades ofta överenskommelsen om nyttjanderätten med en muntlig överenskommelse om friköp av tomten längre fram i tiden. Dessa överenskommelser har också i mycket stor utsträckning fullföljts. Det skall väl i ärlighetens namn erkännas att ett handslag i gångna tider hade samma värde som ett kungsord och att löftena i stor utsträckning infriades. I en del fall har emellertid så inte skett. Härtill kan naturligtvis olika omständigheter ha bidragit. Den främsta orsaken torde vara byte av ägare till stamfastigheten; den nye ägaren kände helt naturligt inte något ansvar för sin företrädares muntliga löften. Många människor befinner sig i dag i den situationen, att de med spänning avvaktar riksdagens beslut i ärendet. Det är säkert många som följer denna debatt med mycket stort intresse. Vi har debatterat denna fråga vid många tidigare tillfällen, då jag haft möjlighet att redogöra för ärendet ännu utförligare än vad jag tänker göra i dag. Det är väl dessa debatter som är anledningen till att jag i går fick ett ilpaket med handlingar angående en del fastigheter. Litet längre fram i mitt anförande skall jag redogöra för dessa fastigheter. Utskottet säger i sitt utlåtande över motionerna I: 892 och II: 1106 att det inte har något att erinra mot att tidsbegränsningen framflyttas till den 1 januari 1928. Nej, vem har det? I varje fall har inte jag och mina medmotionärer det. Detta är, såvitt jag kan förstå, en oer hört stor seger efter alla dessa år av väntan på något som så många hoppats på. Man gör nu tio år framåt marsch efter över fyrtio års diskuterande av denna fråga. Att det tagit lång tid hindrar emellertid inte att många i dag känner sig stå i stor tacksamhetsskuld till departementschefen, statsrådet Kling, för att det nu föreliggande lagändringsförslaget verkligen framlagts. Jag har heller ingenting emot den skärpning av bostadskravet som föreslås i propositionen. Inte heller har jag någonting emot den slutliga avvecklingen av hela lagen, någonting som jag för Övrigt tidigare själv har förordat. Men vad jag inte kunnat förstå är varför det ej ansågs lika nödvändigt att flytta fram tidsbegränsningen så långt att man gjort rent hus med alla de gamla ensittarkontrakten, innan lagen helt avvecklades. Det är här, herr talman, som vår motion kommer in i bilden. Vi har med vårt förslag velat att ensittarlagen, som ju tidigare erkänts vara en rent social lag, skulle täcka fältet fram till den tidpunkt då 1946 års riksdagsbeslut på denna punkt trädde i kraft 1948. Den lag som då trädde i kraft har ju radikalt förändrat samhället bostadspolitiskt sett, varför man här mycket väl skulle kunna hänvisa till vad justitieråden Molin och Appelberg en gång yttrade i ett betänkande. Vi ville med andra ord täcka det gap mellan två sociala lagar som i och med propositionsförslaget uppkommer. Vi anser nämligen att de, som genom olyckliga omständigheter daterat sina 49-årskontrakt efter den 1 januari 1928, socialt sett befinner sig i samma båt som de som nu enligt det nya förslaget får ifrågavarande inköpsmöjlighet som de hittills saknat.

1960 års fastighetstaxering har lämnat uppgifterna, varför jag förutsätter att de är riktiga. Av 108 fastigheter byggda enligt detta system är inte mindre än 53 uppförda efter år 1919. I Elleholms församling — sedermera ansluten till Mörrums storkommun som nu ingår i den vidgade staden Karlshamn — fanns av 94 fastigheter inte mindre än tolv som hade bebyggts efter 1919 med kontrakt av denna typ. Därmed är emellertid inte sagt, att alla dessa byggnader i dag fortfarande vilar på ofri grund. Flertalet jordägare har efter hand frivilligt försålt och låtit avstycka en hel delav fastigheterna, men för den lilla grupp av människor som återstår är det ändå lika otryggt att sakna möjlighet att inlösa det lilla markområde som de med mycken möda gjort till en liten trädgårdsstäppa kring den stuga de bebor. En del av nämnda lägenheter är alltså, såsom utskottet också förmenar, friköpta. Denna mening är alltså helt korrekt. I nästa mening däremot, överst på sidan 24, står följande: »I andra fall åter används husen numera endast för fritidsändamål ———.» Hur skall detta tolkas?

Herr talman! Jag skall be att, med hänvisning till TV-rutan här i kammaren, få demonstrera några av de ifrågavarande fastighetstyperna för att visa vad det är fråga om. Först skall jag peka på en stuga som uppfördes 1921 och som alltså inte kan inlösas om inte det nya lagförslaget antas. Stugan innehåller två rum och kök i bottenvåningen och två små utrymmen i andra våningen. Stugan som sådan har varit bostad för en stor familj. Sex friska ungdomar har vuxit upp där och några av dem deltar i dag i den kommunala förvaltningen. Stugan kan, om det nya lagförslaget antas, förbli pensionärsbostad för det äkta par som byggt den och i dag bebor den. De har en bergborrad brunn och får därmed ett dricksvatten, som säkerligen många av våra storstäder skulle drömma om att kunna leverera. Den andra stugan som jag vill behandla är byggd 1934 och den kommer inte med om lagförslaget bifalles. Jag förmodar att det är denna stugtyp som tredje lagutskottet anser har blivit sommarstuga. I stugan bor fyra personer. Även här finns två rum och kök i bottenvåningen samt två sovrum i det s.k. halvplanet. Vatten och avlopp är ordnat genom hydrofor, och det finns t.o.m. badrum. Detta har föräldrarna lyckats skaffa sedan barnen blivit större, eftersom båda då haft möjlighet att arbeta. Ingen av kammarens ledamöter vill väl förneka att en villa av den nämnda typen skulle vara en angenäm sommarbostad för den som har råd. Jag antar emellertid att kammarens ledamöter hellre ser att en sådan bostad får kvarstå som permanent bostad för den familj som byggt den och vill bebo den. När vederbörande byggde enligt kontrakt 1934 hade de, som så många andra, ett personligt löfte om inköp längre fram. Nu hör det till bilden att människorna när dessa fastigheter byggdes saknade möjligheter att så att säga bygga billigare i längden genom åtnjutande av statliga lån, kommunala garantier o. d. Utvidgningar och förbättringar har skett allteftersom de egna arbetsinsatserna möjliggjort detta. Nåja, dessa människor var förhoppningsfulla och räknade med att de när detta klarats av skulle kunna köpa in stugan. Vad händer? Jo, helt plötsligt byter stamfastigheten ägare och den muntliga överenskommelsen saknar allt juridiskt värde. Här har vi en stuga byggd 1928. Ett datum kan således betyda oerhört mycket för den enskilda individen. Om utskottets hemställan bifalles är det möjligt att vi får just det som utskottet har velat undvika, nämligen en allmän omvandling av permanenta bostäder till sommarstugor. Därmed ger vi de människor bekymmer, som i dag är i 60-årsåldern och som efter ytterligare 6—8 år måste söka pensionärsbostad någon annanstans, när kontraktet för den gamla stugan utgår. Och vem blir då ägare till dessa stugor? Ja, inte blir det en familjeförsörjare annat än i undantagsfall. När kontraktet går ut har jordägaren full rätt att säga till vederbörande att både han och stugan får flytta. »Tomten är min», kan han säga, och det finns i dag ingen möjlighet att på laglig väg få kontraktet förlängt. En stuga som försäljes på auktion betalas det inte mycket för, om stugan måste flyttas.

Det förfaringssättet har tillämpats i många fall enligt de rapporter jag fått i min hand. I ett annat fall som jag känner till är stugan byggd 1928, och där bor ett par som vid kontraktstidens utgång kommer att vara 63 respektive 70 år gamla. I andra sammanhang förklarar vi ofta att vi skall slå vakt om våra pensiomärer som tack för de insatser de giort i samhället, men de två i denna stuga blir i stället tvungna att som pensionärer ge sig ut på marknaden och skaffa sig en bostad på annat håll. Nu kanske någon invänder att jordägarna också har intressen att bevaka i sådana här fall. Den frågan skall jag inte nu ingå på utan vill bara hänvisa till vad en jordägare och ledamot av denna kammare sade vid en liknande debatt 1955. Han talade om att han hade inte mindre än 40 torplägenheter anslutna till sin gård och de hade alla köpts in. Köparna var lyckliga, och han själv var nöjd, sade han. Det tycker jag säger tillräckligt. En annan sak är att man inte skall förakta jordägarintressen, och jag har inte gjort det heller. Jag vet inget fall där den jordägare, som en gång skrev kontraktet, skulle ha svikit sina löften eller ha sagt att han inte fått valuta för den bergsskreva eller lilla tomt som han överlåtit och som vederbörande nyttjanderättshavare själv hade odlat upp och gjort i ordning. Nej, gården har i allmänhet bytt ägare och inte från far till son, utan den har sålts till andra människor som inte har samma intresse eller känsla för gamla ingångna avtal. De värsta problemen uppstår när större industrier köper upp stora områden, och det är från sådana fall jag har många pratkiska exempel. De fastigheter det är fråga om ligger inte i vägen för samhällets utveckling.

Utskottet tar på sidan 24 rad 9 upp de sociala skäl som anförts i motionen och säger: »De sociala skäl, som motionä rerna berör, kan vidare enligt utskottets mening till stor del tillgodoses på annat sätt än genom en utvidgning av lösningsrätten. De gällande författningarna angående bostadslån och förbättringslån beaktar sålunda det bostadssociala intresset av att lån till ombyggnad eller förbättring kan lämnas även till den som äger byggnad på annans mark.» Att det är bostadsstyrelsens remisssvar som återgivits här är vi på det klara med. Jag förstår att man gärna citerar ett remissvar i ett utlåtande, i synnerhet om det passar in för ögonblicket. Vad som förvånar mig är just bostadsstyrelsens remissvar. Utskottets talesman kan måhända svara på denna fråga senare: Blir det någon större ekonomisk trygghet för vederbörande om ytterligare en intressent kommer med i bilden när det avgörande ögonblicket är inne, alltså när huset skall försäljas till avflyttning? Marken tillhör stamfastigheten och ägs av en intressent. Banken skulle i så fall äga en annan och mycket större del, och även om banken har garantier, antingen i form av kommunala garantier eller i form av personlig borgen, ser den i första hand till att få ut sitt. Ensittaren kommer i tredje hand, han blir alltså tredje part. Jag frågar då: Vem får ut vad av försäljningssumman, den obetydliga försäljningssummea som faktiskt kan bli resultatet av en sådan försäljning till avflyttning? Täcker detta belopp vad banken har att fordra i ett sådan fall? Säkert inte. Vad har då ensittaren kvar för alla sina insatser under många år? Ja, under förutsättning att våra bostadssociala myndigheter verkligen lämnar lån för större renoveringar på så lösa grunder, ifrågasätter jag om man över huvud har tagit de hänsyn som bör tas till berättigade intressen från andra håll. Jag kan mycket väl förstå att det endast varit ett mycket litet fåtal som utnyttjat denna möjlighet — om den alls har tillämpats — eftersom den det vederbör av rädsla för vad som kunnat inträffa ändå inte vågat eller velat ge sig in på större ekonomiska experiment förrän han tillförsäkrats rätt att få köpa in marken. Vi skall komma ihåg att kommunerna inte har någon möjlighet att sätta tomträttsinstitutet i funktion i detta sammanhang. Nästa motivering för avslag på motionsparet I: 892 och II: 1106 utgörs av en hänvisning till en kommande proposition med förslag om ändring i arrendelagstiftningen. Lagrådsremissen i detta ärende har nu legat på kammarens bord i någon vecka. Jag har läst den men jag har inte kunnat finna något ställe där denna speciella typ av arrende kan komma in i bilden. Om jag på denna punkt nu kan få ett positivt besked, skall jag med nöje återta det yrkande om bifall till reservationen I, som jag nu avser att ställa. Reservationen I av herr Nyberg vid punkten A i utskottets hemställan sammanfaller nämligen helt med den uppfattning vi motionärer velat hävda beträffande ändringarna i 1 8. Jag ber beträffande utskottets hemställan under A att få yrka bifall till reservationen I av herr Nyberg. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemtällan.

Herr talman! Förslaget om ändring i ensittarlagen innehåller några punkter som inte står i samband med varandra. Den första punkten avser att lagen skall upphöra att gälla i och med utgången av år 1976. Jag förstår varför det är just herr Nyberg och fru Löfqvist, båda från Blekinge, som agerar i detta ärende. Om inte mitt minne sviker mig, tillkom ensittarlagen år 1918 just på grund av de förhållanden som rådde i Blekinge. Det förekom där ovanligt många bostäder byggda på ofri grund, vilket inte i sam ma utsträckning varit fallet i andra delar av landet. Man trodde också när lagen infördes att dessa förhållanden ganska snart skulle upphöra. Ensittarna fick en chans att lösa sin tomtmark, och man trodde att de skulle passa på att göra detta ganska snart. Förhållandena var emellertid sådana som fru Löfqvist beskrivit, och ensittarna hade inte råd att lösa ut marken. Statligt stöd till bostäderna infördes t.ex. inte förrän långt in på 1940-talet. Följden har blivit att det förekommit <ensittarförrättningar varje år, dock med en klar tendens till nedtoning under de senaste 10—15 åren. Detta är min erfarenhet och den har också bekräftats i den enkät som gjorts i detta sammanhang. I samband med att ensittarlagen enligt propositionen skall upphöra i och med utgången av år 1976 föreslår justitieministern att man skall flytta fram den tidpunkt vid vilken det första bostadshuset på tomten skall ha varit uppfört för att ensittarlagen skall kunna tillämpas från den 1 januari 1919, som för närvarande gäller, till den 1 januari 1928. Det har redan tidigare förekommit en framflyttning. I den första lagen gällde motsvarande tidpunkt från och med den 1 januari 1918, men denna flyttades fram till den 1 januari 1919. Vidare har det, såsom fru Löfqvist också påpekar, flera gånger varit tal om att flytta fram denna tidpunkt, vilket dock har avvisats. Den proposition och det utskottsutlåtande vi i dag behandlar torde innebära en framgång för fru Löfqvist, som många gånger har talat och motionerat i dessa frågor. Framflyttningen till den 1 januari 1928 — det torde kanske observeras — gäller fastigheter som fortfarande används som bostäder. Erfarenheterna visar nämligen att de flesta, mer än 50 procent, är sommarbostäder eller fritidsstugor. Människor bor alltså inte kvar i ensittarstugorna, utan har flyttat till annat ställe och använder dessa stugor för fritidsbruk. Ofta används stugorna av ättlingarna till dem som bodde där ursprungligen. När nu utskottsmajoriteten inte kunnat följa motionsyrkandena har det varit av skäl som fru Löfqvist refererat från utskottsutlåtandet. Många gånger — i denna kammare framför allt efter framstötar av herr Andersson i Storfors — har vi berört frågan om bostadsarrende, som det kallas i den omnämnda lagrådsremissen. Enligt de föreslagna nya arrendebestämmelserna får bostäder — både för permanent bruk och för fritidsändamål — på annans mark en helt annan ställning än tidigare. Vi utgår från att lagen skall bli antagen. Husägarna får alltså en optionsrätt och kan inte uppsägas utan vidare. Jordägaren måste ha klara skäl för att bli av med arrendatorn. Detta gäller ett mycket stort antal hus — framför allt fritidsbostäder — och däri innefattas också de kvarvarande ensittarna. Jag kan försäkra fru Löfqvist att om lagen går igenom, vilket jag utgår från, blir det en helt annan ställning för alla som har hus på ofri grund, inklusive ensittarna. Som fru Löfqvist sagt är det så att man kan få bostadssociala stöd och lån för hus på ofri grund, vilket också är en nyhet. Slutligen finns det en förståelig motvilja mot att göra en lag retroaktiv. Av tekniska skäl har tidigare gjorts en framflyttning på ett år, men sedan har, trots flera framstötar, funnits motvilja mot att på det sättet förändra förhållandena mellan jordägare och arrendator. Att utskottsmajoriteten kunnat gå med på 1928, som justitieministern föreslår, beror på att det hände en del år 1928 i fråga om jorddelning. Det vi nu talar om är en jorddelningsförrättning, d.v.s. en del avstyckas. 1928 infördes en jordpolitisk prövning för all fastighetsbildning. Dessutom genomfördes en planpolitisk prövning. Visserligen kom den något tidigare, men 1928 kan väl anses vara den avgörande tidpunkten, eftersom jorddelningslagen trädde i kraft då. Genom att lägga 49 år till 1928 har man kommit fram till utgången av 1976. Utredningen hade föreslagit den 1 januari 1976, men tiden har alltså utsträckts med ett år. Förhållandena blir annorlunda när den nya arrendelagen fastställts och dessförinnan hinner väl inte så många olyckor hända. I dagens läge är även den som inte har något kontrakt arrendator, men enligt den nya lagen skall alla kunna påfordra kontrakt, vilka skall löpa på minst fem år. Många av ensittarna saknar nu kontrakt, men enligt den nya lagen kommer de att kunna tilltvinga sig dylikt. Beträffande de övriga ändringarna i ensittarlagen har herr Nyberg tagit upp 1 a §. Han sade att den var besvärlig att bedöma. Herr Nyberg redogjorde klart för läget och det finns illustrationer i utlåtandet, så jag föreställer mig att jag inte behöver ge kammarens ledamöter ytterligare förklaringar.

Denna lag är emellertid en prejudikatlag. Jag känner inte till någon lag som jag har att tillämpa i mitt yrke som är så full av hovrättsoch högstadomstolsutslag; de är säkert flera hundra. På grund av denna svåra materia har man tillskapat 2 §, som säger att blir det orimliga resultat, skall den tillämpas och inlösen därmed förhindras. Fru Löfqvist nämnde också denna möjlighet.

Man vill inte ha den situationen att om en ensittare får lösa in en bit det omedelbart kommer en annan markägare och löser in hans tomtdel; den förste löser alliså in enligt ensittarlagen och den andre strax därpå enligt byggnadslagen. Man vill försäkra sig om att den som har fått möjlighet till inlösen enligt ensittarlagen också skall kunna lösa in hela tomten. Det är bakgrunden till det hela. Eftersom det rådde tveksamhet i utskottet om dessa saker och vi där — som herr Nyberg nämnde — hade domare både som ordförande och bland ledamöterna, tog vi upp denna fråga vid utskottsbehandlingen och skrev in ett särskilt uttalande i utlåtandet för att undvika otillfredsställande lösningar vid tillämpningen av lagen. Vi har alltså här en tydlig anvisning till både de förrättningsmän som skall verka och de domare, som vid överklagande skall döma, om att skulle det bli otillfredsställande resultat, som exemplifierats i bilagan till reservationen II, skall 2 8 tillämpas. Denna stadgar att lösningsrätt inte får medges, om det skulle medföra avsevärd olägenhet för huvudfastighet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få tillstyrka utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att omedelbart få yrka bifall till herr Nybergs reservation vid punkten A, eftersom den har tagit sikte på den situation som riksdagen borde beakta.

Jag har begärt ordet för att säga att det inte bara är de nytillkommande ensittarna som har svårigheter. Just nu pågår i Uppsala en tvist, där den ena parten består av en fiskarbefolkning, som har varit bosatt på ett fiskeläge åtminstone sedan 1739. Fiskeläget i fråga har anlagts på ett s.k. ödeskär, som bl.a. utgöres av uppdämningar — uppvallning av sand från en älv och från havet — varigenom markområdet har utvidgats. Förfädernas bostäder och rester av gamla byggnader står kvar — detta visar tillbyggnaderna.

Bolaget, som äger hundratusentals hektar mark, vill även lägga beslag på de små bitar som fiskarbefolkningen disponerar. Detta är desto märkligare som ett så stort bolag väl måste känna till innehållet i ensittarlagen, då det ju självt har tillgång till både lantmätare och jurister — vilka betalas av staten! — men det är givet att när staten inte har någon som företräder befolkningens intressen eller bevakar kronans äganderätt där ute vid kusterna och ute på skären, så kan befolkningen där utsättas för hård press. Människorna som bor där kan inte av ekonomiska skäl anskaffa vare sig egna lantmätare eller jurister som är villiga att försvara deras rättigheter.

Jag har den uppfattningen, att tills vi får en lagstiftning som ordentligt kan skydda människorna, både då det gäller fritidsområden och beträffande fritidsbebyggelse, för sådan press, så har denna lagstiftning en absolut nödvändig uppgift att fylla. Det är angeläget att vi försöker utsträcka den åtminstone så långt som herr Nyberg har föreslagit i sin reservation, nämligen till att den för tillämpning av ensittarlagen avgörande tidpunkten bör bestämmas till den 1 januari 1948. Herr talman! Jag måste också rikta en fråga till utskottets talesman. Det finns en viss förändring i skrivningen om man jämför den nuvarande lydelsen av lagen med den föreslagna. Enligt propositionen krävs »att marken sedan den 1 januari 1928 varit bebyggd med nyttjanderättshavare tillhörigt boningshus, som under samma tid utgjort stadigvarande bostad åt honom och hans familj». Formuleringen i den äldre lydelsen kan synas ganska oskyldig, men jag måste fråga, om detta kan tolkas såsom en skärpning av den gamla lagen.

Under den varmare tiden bor denna befolkning ännu i den gamla bebyggelsen, men för att klara det hela har man tvingats till att under de kallare månaderna låta befolkningen skaffa sig bostad i en tätort. Jag hoppas att denna förändring inte skall tas till intäkt för att alla dessa människor, som sedan hundratals år tillbaka ändå har sin rot i en bygd, på grund av den föreliggande skrivningen skall komma i ett tvångsläge. De flesta av oss här i kammaren är av bondesläkt, och vi har blivit uppvuxna med vissa rättsbegrepp. Så länge dessa förblir gällande är det ingen fara. Först sedan spekulativa intressen kommit att spela in för vissa ägare som sitter här i Stockholm och bedriver jobberi ute i bygderna har vi fått problem. Dessa ägare anlägger en rent juridisk tolkning och går inte efter den tolkning som vi ute i bygderna under århundraden ansett vara rätt och riktig; vi följer våra hedersbegrepp. Samma förhållanden gäller också i fråga om bolagen i dag. Dessa har större eller mindre intresse av tillgång till råvaruområdena. Bolagen börjar nu att anlägga spekulativa synpunkter för att utnyttja markområdena till att tjäna grova pengar och utestänga folk från såväl vanlig livsföring som friluftsliv. Herr talman!

Även om herr Nyberg är ensam i utskottet, företräder han enligt min uppfattning en åsikt som är logisk, riktig och nödvändig i dagens situation.

Herr talman! Herr Tobé lyckades inte övertyga mig om att förutsättningarna för vad som finns i lagrådets remiss av arrendelagen skulle öppna några som helst möjligheter för den grupp av ensittare som blir kvar. Däremot talade han nästan uteslutande om sommarstugorna. Jag har i detta sammanhang inte velat resonera om sommarstugebebyggelsen, eftersom den enligt min uppfattning är någonting helt annat. Sommarstugebebyggelsen som sådan kommer genom arrendelagen att få en förstärkning, det är jag medveten om. Herr Tobé sade bl.a. att det i detta arrendelagstiftningsförslag skall ges möjligheter att kontraktera de arrenden som i dag löper på ett år men som ännu inte är kontrakterade. Men det förhåller sig på det sättet, herr Tobé, att varje ägare till ett kontrakt på 49 år är bunden gentemot fastighetsägaren. Om statsrådet Kling eller utredningen hade ansett att arrendelagstiftningen kunde gälla även alla ensittare hade vi säkerligen inte fått detta ändringsförslag. Jag måste därför, herr talman, vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen I av herr Nyberg, vilken helt sammanfaller med motionen.

Herr talman! Herr Lundberg nöll i går ett anförande och jag förvånade mig över att han då varken nämnde lantmätare eller jurister — det brukar han göra i de flesta ärenden. Nu återkom han emellertid till dessa kära uttryck. Det första som herr Lundberg talade om har egentligen inte med frågan att göra. Han sade att bolagen äger jurister och lantmätare som betalas av staten. Det låter väldigl underligt för dem som inte har reda på vad herr Lundberg menar. Jag utgår från att han menar att vissa juridiska personer, t.ex. skogsbolag, för att sköta sina affärer har anställt civilekonomer, jurister, lantmätare, jägmästare, ingenjörer och specialister på alla områden. Det är klart att de tjänar sin arbetsgivare. Vi är emellertid några här i kammaren — en del säger att vi är för många — som är statligt anställda lantmätare. Vi har ingen anledning att vara några företagarnas advokater. Vi skall vara oväldiga i vår tjänsteutövning. Anständigheten fordrar att herr Lundberg talar om vad det är för personer han menar när han drar dem över en kam. Det finns väl hederliga jurister också, skulle jag tro! Herr Lundberg sade att ändringen kan synas obetydlig. Enligt den ändring som nu föreslås skall »marken sedan den 1 januari 1928 varit bebyggd med nyttjanderättshavare tillhörigt boningshus, som under samma tid utgjort stadigvarande bostad åt honom och hans familj». Det får alltså inte vara något avbrott mellan 1928 och den tid då man framställer lösningsanspråk. Huset får inte ha använts som sommarstuga utan det skall hela tiden ha utgjort stadigvarande bostad. Detta är ingen oskyldig ändring utan det är en betydelsefull skärpning. För dem som har lösningsrätt enligt den äldre lydelsen av paragrafen blir det emellertid ingen skärpning; det finns övergångsbestämmelser som skyddar dem. Vi har i utskottet talat om att en så viktig fråga egentligen borde stå i huvudparagrafen och förändringen av villkoren i en övergångsbestämmelse, men förslaget har alltså konstruerats så att det blir tvärtom. Fru Löfqvist talade om arrendelagen. Ensittarna lyder redan nu under arrendelagen; en ensittare är arrendator. Lagen har emellertid inga bestämmelser beträffande skyddet för en arrendator av bostad. Det finns s.k. sociala jordbruksarrenden. Där finns skydd för arrendatorn, och det är ett sådant skydd som skall införas enligt lagen om bostadsarrende.

Herr talman! Det är självklart att bolagen har lantmätare och jurister anställda och att dessa i så stor utsträckning som möjligt bevakar bolagens intressen. Men det finns väl ingen möjlighet för dem att tvinga personer som är i beroendeställning att ge bolagen kontrakt med laglig giltighet på mark som bolagen inte äger! Det ante mig, att denna paragraf in nebar en betydande förstärkning av den ena partens rätt. Jag beklagar att utskottets ledamöter inte tidigare uppmärksammat det. Till denna punkt får vi givetvis återkomma. När det gäller en bygdebefolknings gamla rättigheter får man alltid vara mycket försiktig. När det i en proposition eller en motion föreslås en förändring i en gammal lag, innebär det som regel en skärpning av äganderätten åt visst håll. Jag tror därför att det hade varit bättre om den gamla lagen fått fortsätta att gälla. Att nu ställa ett ändringsyrkande är väl uteslutet, och jag vidhåller därför min anslutning till herr Nybergs reservation.
Herr talman! Herr Lundberg svarar inte på min fråga, vad han menade med det påstående som stötte mig, nämligen att bolagen hade lantmätare och jurister som betalas av staten. Den nya lagen innebär i första hand en uppmjukning. Men denna uppmjukning är förenad med en skärpning. För dem som redan nu har möjlighet att utnyttja ensittarlagen sker ingen skärpning. Men för de nytillkommande, d. v. s. för dem som bor i fastigheter som är byggda mellan den 1 januari 1919 och den 1 januari 1928, har det blivit litet svårare än för de äldre. Den nya kategori som tillkommer får alltså icke lika lätt att lösa; för dem krävs att det skall vara fråga om ett hus som använts som bostad ända från 1928. Det innebär en skärpning, eftersom många av dessa fastigheter är sommarstugor. Det blir därför ett fåtal som kan komma i fråga.

Herr talman! Vad som är väsentligt i denna fråga tycker jag redan är sagt, och jag skall därför inte uppta kammarens tid med att göra några tillägg till vad motionärerna anfört. Jag vill endast instämma i vad fru Löfqvist med en mycket omsorgsfull dokumentation anfört. Jag ansluter mig också till den sociala känsla, som bar upp hennes anförande. Jag vill nu endast meddela att jag kommer att stödja reservation I.

Herr talman! Mittenpartierna har även i år kommit tillbaka med motioner om kulturpolitiken. Centern och folkpartiet berör i inledningen till sin motion 1961 års riksdagsbeslut om statens stöd till kulturlivet. Man understryker att den del av detta program som gäller att stärka de organ som har till uppgift att förmedla konstoch kulturyttringar icke är till fyllest. Man säger i motionen att när det gäller spridning av kulturen har samhällets insatser hitintills varit otillräckliga i brist på säkra kunskaper om de lämpligaste vägarna för kulturspridningen. Likaså har ovisshet rått om de faktorer som legat till grund för att kulturintresset hos stora grupper av medborgare är mycket begränsat. Betydelsen av radio och TV samt bildningsorganisationernas insatser understrykes. Det är också en samordningsoch lokalfråga som behöver lösas på många orter. Motionärerna efterlyser en form av kulturspridning som finns i Danmark och som har fått förespråkare på kontinenten, nämligen s.k. kulturcentra. Ett kulturcentrum kan bli ett värdefullt medel att föra kulturen ut till folket med någorlunda bredd på kulturutbuden även på mindre orter och med utnyttjande av integrationens fördelar.

Utskottet delar motionärernas uppfattning att samordningsoch lokalfrågor blir av betydelse med ett rikare och mer varierat kulturutbud. Utskottet förlitar sig på konsertbyråutredningen som skisserat en organisationsplan syftande till att olika former av seriöst kulturutbud skall förbindas med en strävan till lokal samordning och kraftsamling. Frågan om hur vi på bästa sätt skall kunna stimulera kulturspridningen inom landet är icke lätt, samtidigt som det fordras inlärning att förstå konst. För att kunna tillgodogöra sig konserter och konstutställningar fordras faktiskt hos många människor inlärning och träning. Vi måste lära oss att ta emot konstformer av olika slag. Hemmen, skolan och kanske studiecirkeln är rätt forum för detta. Här fordras friska pedagogiska grepp, baserade på vetenskapliga undersökningar av publikens reaktioner. Herr talman! Vi som har fogat en blank reservation till utskottsutlåtandet vill med denna åtgärd stryka under att det skall hända mer vad beträffar en ökad kulturspridning än hittills samtidigt som den kulturpedagogiska aspekten, om jag får kalla den så, bör beaktas mera. För övrigt måste medges att utskottets skrivning är positiv, och vi får hoppas att dess löftesrika skrivning skall kunna besannas på det praktiska fältet. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Som motionär i denna fråga skulle jag gärna vilja säga några ord. Jag kan instämma i herr Johanssons i Växjö uttalande att utskottets skrivning är välvillig, i långa stycken är den ju positiv. Utskottsmajoriteten har t.ex. framhållit att »samordningsoch lokalfrågor blir av betydelse i och med att ett rikare och mer varierat kultur utbud med större geografisk spridning kommer till stånd». Utskottet skriver också följande: »Som motionärerna framhållit har etermedia genom sin räckvidd och genomslagskraft fått stor betydelse som kulturförmediande organ.» Utskottet anser emellertid inte att motionerna bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Det hänvisas, som herr Johansson i Växjö nyligen sade, till konsertbyråutredningen och det framhålles också ait 1960 års radioutredning berörde hithörande frågor och skisserade förslag. Men det av denna utredning skisserade förslaget har inte föranlett någon åtgärd av Kungl. Maj:t. Nu säger sig också utskottet förvänta att 1965 års museioch utställningssakkunniga kommer att behandla frågor om lokala förutsättningar för samordning av kulturella aktiviteter. Naturligtvis kan väldigt mycket sägas i denna fråga. Man undrar rätt ofta om det inte finns någon möjlighet att hindra att folk, när det sänds goda program i radio och TV, antingen stänger av apparaterna eller också underlåter att använda dem. Det är alltför vanligt att så sker och detta trots att det sänds många bra program i radio och TV — som musik. Smaken är olika, men ingen torde kunna bestrida att det när det gäller såväl teater och film förekommer många värdefulla program. Givetvis skall inte människorna tvingas att se och höra dylika program, men det är vemodigt när människor avstår från bra program och säger att det inte är något för dem. Programmen bedöms vara alltför exklusiva. Då frågar man sig vad man kan göra för att kultureila program så ofta som möjligt skall kunna intressera större samhällsgrupper. Vad beror det på att folk stänger av eller låter bli att koppla på apparaterna? Beror dett.ex. på att programmen inte följs upp? Måste vi ge ut handledningar i anslutning till de kulturella programmen, eller är det nöd vändigt med en bättre information och kanske också med diskussionsprogram, både före och efter programmen, så att människorna får bättre klart för sig vilka syften programmen har? Skulle det därmed åstadkommas ett större intresse? Detta är ändå frågor som det vore mycket värdefullt att få svar på. I våra program i radio och TV vänder vi oss till en i stora stycken annan publik än den som vanligen går på teater, konserter, konstutställningar o.s.v. I massmedia förekommer ju en spridning av kulturen till hela folket, och därför tycker jag det vore tacknämligt att få en utredning av det slag som vi motionärer har föreslagit. Nu är emellertid inte radio och TV det enda sätt vi har att förmedla kulturella aktiviteter på. I våra motioner har vi sålunda också tagit upp frågan om inrättande av kulturcentra på det regionala planet och nämnt att vi borde knyta an ortens kulturliv till en rad aktiviteter. Jag tänker här närmast på att det i en ort bör finnas en teaterscen, en konsertsal, bibliotek, museilokaler, utställningshallar o.s.v. Jag besökte helt nyligen ett bibliotek på en ort där man observerat dessa saker, och man berättade där att man lyckats skapa ett större intresse för kulturella aktiviteter än det som förefunnits tidigare. En decentralisering av kulturutbudet genom inrättande av sådana kulturcentra lokalt och regionalt är enligt min mening en angelägen åtgärd.

I den situationen och med tanke på att vi önskar få kulturella aktiviteter ut till hela folket i ökad ut sträckning anser jag det vara synnerligen önskvärt att vi kan bjuda program som människorna efterfrågar och som har ett rikt innehåll. Jag tror nämligen att människorna i framtiden önskar tillgodogöra sig olika kulturaktiviteter i högre grad än för närvarande. Jag grundar den uppfattningen inte minst därpå att våra elever i grundskolan nu meddelas en undervisning som syftar till att ge dem ett gott kunskapsmått, som hjälper individen att på ett annat sätt än tidigare förstå de kulturaktiviteter vi har möjligheter att tillhandahålla, att orientera sig i verkligheten och ge den ett rikare innehåll än tidigare. Vi försöker också att i grundskolan stimulera och öka elevernas tankeförmåga, så att de kritiskt och självständigt kan pröva, analysera, jämföra och sammanfatta. Därför hade jag väntat mig att allmänna beredningsutskottet skulle ha ansett anledning föreligga att ge Kungl. Maj:t till känna att det är önskvärt att vi får en utredning såväl beträffande decentralisering av kulturutbudet som etermedias roll i kulturfrämjande syfte. Så har nu inte skett, och att ställa ett yrkande mot ett enhälligt utskott vet jag är utsiktslöst. Jag uttrycker därför bara förhoppningen att vi skall lyckas bättre när vi återkommer till denna fråga vid annat tillfälle.

Herr talman! Jag råkade försumma att lämna in den blanka reservation, som jag hade avsett att foga till förevarande utskottsutlåtande, men jag vill ändå gärna ställa frågan: Vad är kultur? Detta är en intressant fråga. Svaren blir säkerligen olika, om den ställs i en församling av flera människor, t.ex. de som samlas i andra kammaren. Det finns ju så många kulturer och mycket som kallas kultur utan att vara det. Vad för slags kultur skall det vara? Så är frågan ställd i motionen II: 106, undertecknad av ett antal ledamöter ur vänsterpartiet kommunisterna. Den har remitterats till och behandlats i allmänna beredningsutskottet och har föranlett dess utlåtande nr 58. Motionen väckte till en början mitt intresse. Jag vet att en mängd svenskar just nu frågar vad för slags kultur det skall vara. Skall det vara någon kultur alls? Kan ett kulturlöst samhälle över huvud taget existera? Visst är det mycket som tyder på att vi behöver en allsidig kulturutredning, och det är just det som motionen begär. Jag vågar syna motionen och ta upp några av dess satser. I motionen omnämns på s. 6 »de vådliga verkningarna av kulturlivets kommersialisering» och »den massförintelse av sådana estetiska värden, som en progressiv kultur måste genomsyras av för att vara värdig sitt namn». — Visst väcker sådana formuleringar intresse. Progressiv kultur — vad är det? Vidare hänvisas till kulturförflackningen och påpekas att filmstödet inte ges åt de »mest ambitiösa filmskaparna» samt att bara vissa skikt av befolkningen bevistar kulturella evenemang. Därvid uppkommer spörsmålet om det slags kultur som bjuds och vilka hinder som håller stora befolkningsskikt borta från traditionellt betonade = kulturtillställningar. Man vill också kartlägga orsakerna till de påtalade förhållandena.

Spridandet av en mindervärdig masskultur är något vi måste bekämpa. Man anger också, som det heter, orsakerna till bristfälligheterna och för fram följande frågor: 2) I vilken mån tillgodoses nu behoven? 3) Vad slags kultur bör det vara? 4) I vilken omfattning behövs verksamma kulturarbetare under skilda förutsättningar och utvecklingsförlopp?» Ja, detta låter mycket bra. Dessa frågor tål att övervägas. Längre fram i motionen heter det: »Vår bestämda åsikt att ett samhälleligt program för utvecklandet av kulturaktivitet måste väsentligt baseras på de enskilda människornas och = folkrörelseorganisationernas medverkan underströks även i våra fjolårsmotioner i ämnet.» Bortsett från de långa orden var också det en bra sats. Man hävdar att ansvaret för kulturens uppbyggnad och underhåll faller på samhället och visar att den samhälleliga insatsen »bör bestå i uppmuntran till skapandet av kulturorganisationer, baserade på folkrörelserna». I praktiken behöver det nog utredas vad detta innebär. Det som jag berört skulle alltså visa nödvändigheten av utredningen, och jag tror att undertecknarna velat vara ärliga. Men när det gäller det första namnet på motionen är jag inte övertygad längre, efter det som inträffade förra onsdagen vid midnatt här i kammaren, då det var för sent att begära replik. Herr Dickson hade fogat en blank reservation vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 54 och talat om kartläggning av problemen inom filmskapandets område. Det var då motionären i fråga, herr Hermansson, talade och enligt hans anförande — som jag åhörde och som jag nu har i protokoilet är han på det klara med vad för slags kultur han vill ha och vill att vi skall ha. I motionen anförs att en allsidig kulturutredning är av nöden, men jag tycker det verkar som om motivet vore mycket ensidigt. Motionärerna vill komma åt vad som kallas imperialismens epok samt vissa stater och folk. Jag blev mycket fundersam när jag läste följande avsnitt av herr Hermanssons anförande: »Kommersialiseringen av filmen har lett till en låg och avskyvärd moral i många stycken, som är betecknande för den epok som vi lever i och som är imperialismens epok. Detta är förvisso viktigt att avslöja och bekämpa, men jag avser därvid inte det förhållandet att man i vissa filmer visar hur kärlek mellan två människor går till. Den sortens moralister som klagar på detta här i kammaren och i andra sammanhang har jag ingen förståelse för.» Här kallas alltså erotik, ja den råaste sexualkult, för kärlek och godtas som kultur. Det lär inte vara förhållandet i de stater där herr Hermanssons ideologi är förhärskande, men på den punkten vill han alltså inte följa sina höga föredömen. Sedan talade herr Hermansson om filmer vilkas våldsinslag bör påtalas. Dessutom talade han om kriget i Fjärran Östern, varvid följande angrepp kom: »De som utifrån religiösa eller andra övertygelser vänder sig mot moral i filmen tycker jag skall kritisera detta våld, inte att kärlek mellan unga människor betraktas som ett viktigt filmtema. Det senare är helt i sin ordning och bör icke föranleda kritik.» Nu gör det verkligen det i alla fall. De människor som herr Hermansson kallar personer med religiösa och and ra övertygelser har nog rätt att kritisera dylika företeelser. Samtidigt måste man skriva under på att filmer med våldsdåd och våldsmentalitet är någonting vi skall vända oss mot. Vad som föranledde mig att begära ordet i dag var framför allt de delar av herr Hermanssons anförande förra onsdagen som egentligen rör samma ämne som det vi nu behandlar. Jag anser för min del att kritiken inte ensidigt skall riktas mot oarter som våldsdåd i film eller oförsvarliga krig på en del håll i världen utan att allt som innebär våld, förtryck och ofrihet — både politiskt och kulturellt — skall kritiseras. Detta gäller inte minst tendensen att förytliga begreppet kärlek och förråa umgänget människor emellan, som just finns i de kommersialiserade filmer och de böcker som man vill bekämpa. Massförintelsen av sådana estetiska värden som en progressiv kultur måste genomsyras av för att vara värd sitt namn är någonting vi bör lägga märke till, men vi skall akta oss för att tro att herr Hermansson verkligen är ute efter det han talar om. En allsidig kulturutredning betyder alltså enligt huvudmotionären en utredning med en viss tendens, ett förhärligande av en viss ideologi. När han talar om folkrörelser måste jag fråga: Vad menas med progressiv kultur? Vad kommer det att finnas kvar för folkrörelser, om herr Hermanssons tankegångar förverkligas? Vad skall man säga t.ex. om författare som sitter i fängelse? Jag väntar inte längre på herr Hermanssons besked om vad slags kultur han önskar. Herr talman! Jag vet det redan.

Herr talman!

Herr Hermansson har inte infunnit sig i kammaren, men eftersom jag förberedde honom på att jag skulle komma att säga några ord anser jag mig fullt fri att yttra vad jag hade tänkt. Herr Hermansson säger, som herr Nilsson i Agnäs nyss nämnde, att man i vissa filmer visar hur kärlek mellan två människor går till. Det anser han inte göra någonting, det är i sin ordning. Det må han gärna tycka; vi kan inte hindra människor att tycka vad de vill. Jag tror inte att han har rätt på den punkten, ty det finns ting som inte skall föras till torgs inför hela allmänheten. Jag skulle vilja fråga herr Hermansson, som nyss har varit i Sovjetunionen, om han tror att det finns den ringaste möjlighet att sådana filmer skulle få visas där. Vi vet att en av dem har förbjudits i Norge, och vi vet — vilket jag nämnde förra gången denna fråga var uppe — att vi i utlandet får uppbära spe och hån för att Sverige exporterar sådana produkter.

Jag kallar det en reaktionär rörelse, som river ned en del av den kultur som mödosamt har byggts upp under långa tider. En sådan »kultur» vill jag inte vara med om att befrämja. Därför, herr talman, har jag inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Förslaget 1) åsyftade att bereda vissa utlandssvenskar möjlighet att delta i andrakammarval och folkomröstningar i Sverige samt innebure bl.a. en begränsning av rösträtten för utlandssvenskar till personer som varit kyrkobokförda här någon gång under de senaste fem kalenderåren. Det innehölle därutöver, liksom förslaget 2) i dess helhet, vissa ändringar av närmast formell natur.

Herr talman! Jag hade tänkt tala litet om detta ärendes riksdagshistoria, som i och för sig är ganska intressant, men jag skall avstå från detta av »debattekonomiska» skäl.

Det har It.ex. sagts att denna reform skulle vara riskabel att genomföra, att det kunde tänkas att folk som inte vore berättigade att utöva rösträtt skulle göra det ändå, att det kunde tänkas att utlandssvenskar skulle kunna uppföras i flera röstlängder samtidigt o. s. v. Det är välgörande att departementschefen i propositionen, även om han inte gjort rent hus med sådana resonemang, samtidigt uttalat att någon hundraprocentig säkerhet inte nås härvidlag. Man har under årens lopp ägnat mycket stort intresse åt vad jag skulle vilja kalla den negativa sidan av saken — att se till att ingen otillbörlig, ingen icke kvalificerad får rösträtt. Men den positiva sidan har inte tillgodosetts i samma grad; många människor som borde ha rästrätt utestängs nu trots att de är svenska medborgare och uppfyller kraven i vallagen och följaktligen borde ha denna medborgarrätt eller, rättare sagt, borde efter ansökan därom få utöva denna sin medborgarrätt. Dem har man inte ägnat samma intresse. I och med att förslaget i den föreliggande propositionen antages kommer emellertid läget att bli förbättrat, och detta kan vi notera med mycket stor tillfredsställelse. Vi konstaterar också att man under årens lopp gjort ganska mycket för att se till att rösträtten göres oberoende av vistelseorten. Jag tänker på de hemmasvenskar som har beretts möjlighet ati utomlands rösta på ambassader och på konsulat. När det emellertid gäller att göra rösträtten oberoende av vederbörandes bostadsort d. v. s. den ort där vederbörande har sin sysselsättning har det gått ganska trögt ända tills nu. Vi reservanter är tillfredsställda, men inte fullständigt tillfredsställda — det finns en klausul i den föreliggande propositionen som säger att man måste ha förekommit i den svenska kyrkobokföringen under de senaste fem åren för att vara kvalificerad för rösträtt. Det har sagts — och det säger man fortfarande — att problemet om utlandssvenskars rösträtt inte är särskilt stort. Det skall erkännas att det inte är stort, om man tänker på antalet människor som berörs av det. Utlandssvenskarnas förening har beräknat att det finns 65 000 utlandssvenskar. Siffran är mycket osäker, och ännu mera osäkert blir det om man försöker sig på att beräkna hur många av dessa utlandssvenskar som uppfyller kraven i vallagen och som har givit sin mening till känna att de vill ha rösträtt och sedan även röstar. Det har sagts att det kanske rör sig om ett antal av 20 000. Jag tror för min del att den siffran är väl hög. Nu är det på det sättet — och detta kanske bör sägas i detta sammanhang — att sammansättningen partivis bland utlandssvenskarna avviker från sammansättningen partivis hos svenskar i allmänhet. Naturligtvis finns det inga siffror på dessa saker, men ser man på yrkesfördelningen bland = utlandssvenskarna framgår det klart att bland de människor det här gäller och som vi vill ge rösträtt är högern Ööverrepresenterad, folkpartiet något övererepresenterat, socialdemokraterna något underrepresen terade och centerpartiet — det vågar jag tro — i hög grad underrepresenterat. Men det är inte den saken det här gäller. Låt oss bara helt allmänt konstatera att de valmän det här gäller — även om man tar reformen helt ut som reservanterna gör i mycket ringa grad kommer att påverka partirepresentationen bland de valda. Det är som sagt inte här problemet ligger, utan det ligger i att man vill bevaka enskilda individers som vi anser självklara medborgarrätt. För mig går exempelvis tankarna till en konsul på andra sidan jordklotet, anställd i ett svenskt exportföretag. Denne konsul utför ett mycket uppoffrande arbete. Han hjälper människor, däribland många sjömän. Han kommer då i den situationen att en sjöman, som hör till hans klientel, har rösträtt medan konsuln själv inte har någon rösträtt. Denne konsul måste medverka vid val i egenskap av valförrättare för svenskar, vilka utövar sin rösträtt utomlands. Men själv har han inte någon rösträtt. Tankarna går till den svenska delegationen inom Förenta Nationerna. De tjänstemän som är knutna till delegationen har rösträtt. Men delegationens chaufför kommer t.ex. inte att få någon rösträtt enligt de villkor som utskottsmajoriteten och departementschefen föreslår. Tjänstemännen vid vår svenska delegation inom FN har rösträtt men de svenskar som är knutna till Förenta Nationernas generalsekretariat kommer i allmänhet inte att få rösträtt enligt utskottsförslaget. Jag skulle kunna mångfaldiga dessa exempel. Jag har redan sagt att jag är till freds med propositionen, men när den gör avgränsningar och säger att vi skall förbehålla rösträtten till dem som varit kyrkobokförda under de senaste fem åren, då är jag inte med på noterna. Man frågar sig vad det finns för motivering för en sådan avgränsning. Ja, här har man inte någon annan källa att gå till än propositionen. Vad säger man då i denna? Jo, den talar om de förändringar av betydelse för rösträtten som inträffar efter det att en utlandssvensk lämnat Sverige. Det är svårt för röstlängdsmyndigheterna att få besked om sådana förhållanden, säger man. Vilka är då dessa förhållanden? Jo, i propositionen säger man att det främst gäller det grundläggande rösträttsvillkoret, nämligen att vederbörande skall vara svensk medborgare. Skall inte detta kunna styrkas genom att vederbörande har giltigt svenskt pass även i de fall han eller hon varit borta en längre tid från Sverige? Man konstaterar i propositionen att utlandssvenskarna blir fler och fler. Det gäller framför allt, säger man att se till att rösträtten inte går förlorad för de många svenskar, vilka tillbringar en kortare tid i ett främmande land. Man nämner som exempel personer som är utomlands för studier eller som ett led i sin yrkesverksamhet och personer som är sysselsatta i internationell biståndsverksamhet. Detta kontaterande i propositionen innebär i själva verket ett erkännande; man säger att det är särskilt angeläget att fånga in just dessa kategorier. Men däri ligger att det också är angeläget att ge dem rösträtt som varit borta från folkbokföringen under en längre tid. De egentliga argumenten för att avskärma en del av utlandssvenskarna på det sätt som man gör är av två slag.

Jag kan inte finna att ett sådant resonemang har någon som helst bärkraft. Men så kommer vi till det argument som man vanligast möter i sammanhanget. I propositionen står det att »förtrogenheten med svensk sambhällsutveckling och med de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken generellt sett blir mindre ju längre tid som har förflutit från det utlandssvensken lämnade Sverige». är det så alldeles säkert?

Det må vara hur som helst därmed; enligt vanliga demokratiska principer vill vi inte frånta människor som inte är så insatta i politiken deras rösträtt. Vi vet att många röstar på ett visst parti utan att alls veta varför de gör det. Den allmänna principen måste vara att alla skall ha rösträtt oberoende av sina kvalifikationer vad gäller bedömandet av de politiska problemen. Innan jag slutar vill jag säga att det kan hända att hithörande problem med det föreslagna nya valsystemet kan lösas på ett enkelt sätt. Det nya valsystemet innebär att röstutfallet i hela riket blir avgörande för partisammansättningen i riksdagen. Jag tänker mig möjligheten — frågan är inte aktuell i dag — att dessa utlandssvenskar vid riksdagsval skulle kunna rösta enbart på ett parti och att deras röster inräknas i den allmänna pott som är grundläggande för partifördelningen. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar har faktiskt fått gå den långa vägen. Som bekant har ju frågan om utlandssvenskarnas rösträtt debatterats många gånger i riksdagen, och bortåt fyrtio år har gått sedan den första gången togs upp. Det gällde då en motion med begäran om utredning rörande möjligheterna för utomlands bosatta svenska medborgare att delta i allmänna val. Motionen avslogs av, som det kallades, principiella skäl. Varje gång detta krav sedan dykt upp, har det rönt ett hårdnackat motstånd, och det har pågått en nästan ändlös debatt. Från socialdemokratiskt håll har det ständigt förts fram olika skäl för avslag. Som ett huvudskäl har man pekat på de tekniska svårigheterna att bereda rösträtt för utlandssvenskarna. Det är emellertid att märka, att vissa av de remissinstanser, som haft att avge yttranden över utredningar som gjorts, inte funnit att några oöverstigliga hinder härvidlag föreligger. Frågan borde därför redan för länge sedan ha lösts. Men det har inte gått att få majoritet i kamrarna för en lösning i positiv riktning. Det är givetvis med tillfredsställelse som vi inom högerpartiet nu konstaterar regeringens ändrade inställning i det förenklade förslag som presenteras 1 propositionen. Det är ett steg i rätt riktning. Men därmed har jag inte sagt att vi oreserverat kan godta förslaget i dess helhet. Förslaget innehåller begränsningar, som ingalunda står i överensstämmelse med vår uppfattning. Det innehåller även begränsningar, som enligt mitt sätt att se inte heller överensstämmer med riksdagsordningens bestämmelse om att valrätt »tillkommer en var man och kvinna, som är svensk undersåte» och uppfyller övriga krav för rösträtt. Som det redan har påpekats av herr Wahlund föreslås i propositionen, att rösträtt skall få utövas endast av de utlandssvenskar som varit kyrkobokförda här i landet någon gång under de fem senaste kalenderåren. Andra svenskar, som bor utomlands, skulle på så sätt inte kunna utnyttja denna medborgerliga rättighet. Vi anser, att det är orimligt att denna folkgrupp skall ställas åt sidan, och vi kan inte heller finna att femårsklausulen är på något sätt påkallad. Varför skall dessa människor — det gäller flera tiotusentals personer — bli av med den rösträtt de en gång haft? Det är inte möjligt att detta står i överensstämmelse med grundlagens mening. Vidare måste vi hålla i minnet, att utlandssvenskarnas intresse för sitt gamla hemland är starkt levande, och det kommer säkerligen inte att bli mindre med de kommunikationer som nu står dem till buds. Det stora flertalet håller också redan goda kontakter med Sverige och följer noga händelseutvecklingen på hemmaplan, även om de råkat vara borta i åtskilliga år. De har ingen förståelse för att de inte skall ha samma medborgerliga rättigheter som sina landsmän. De fordrar också att få sin rösträtt. Jag vill vidare erinra om de stora insatser som företagsrepresentanter och affärsmän samt flera andra yrkeskategorier gör för vårt land världen över. Men möjligheterna att göra dessa insatser får de inte alltid omedelbart, utan 1 många fall kan det behövas flera år, innan de bereds tillfälle att genom t.ex. befordran göra insatser av större betydelse. Att under sådana förhållanden begränsa dessa svenskars rösträtt, kan inte vara riktigt. Herr talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter och ber att få instämma i herr Wahlunds yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! I en demokrati är den allmänna rösträtten av fundamental betydelse. Den tesen har med kraft hävdats från liberalt håll, inte minst när det gällt utlandssvenskarnas rösträtt. Vi hälsar därför med tillfredsställelse, att denna fråga nu får en teknisk lösning — jag understryker ordet teknisk. Härigenom föres principen om allmän rösträtt ett stort steg framåt, framför allt för denna grupp av medborgare. Det förslag som läggs fram i proposition 145 tillgodoser på nästan alla punkter högt ställda krav på teknisk smidighet och elegans. På en högst väsentlig punkt föreligger det dock, som redan framgått av debatten, delade meningar. Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten vill begränsa utlandssvenskarnas möjligheter att upptas i särskild röstlängd; denna möjlighet skall tillkomma endast de utlandssvenskar som varit kyrkobokförda i Sverige någon gång under de fem år som närmast föregår det år röstlängden upprättas. En tidsgräns av detta slag blir naturligtvis godtycklig och innebär en enligt min uppfattning helt onödig begränsning av den allmänna rösträtten. des av utskottets borgerliga hälft, innebär att tidsgränsen i fråga om kyrkobokföringen skall utgå. Utövandet av rösträtten förutsätter stor aktivitet från den presumtivt röstberättigades sida — jag betonar presumtivt röstberättigade, ty man får ju inte automatiskt rösträtt utan måste aktivt vidta en åtgärd för att få sin rösträtt; d. v. s. man måste se till att bli upptagen i den särskilda röstlängden. De tankar om en begränsning av rösträtten med hänsyn till kunskaper och intresse, som framförts i propositionen, motiverar faktiskt inte alls någon snäv tidsspärr av detta slag. Den aktiva handling som fordras för att man skall få rösträtt utförs inte av dem som inte har intresse av att delta i valet eller intresse av att visa sin bestående anknytning till Sverige. Denna tidsspärr kommer däremot att utestänga många med ett högst levande intresse för sitt hemland. Man kan nämna exempelvis utlandskorrespondenter och tjänstemän i internationella organisationer som vistas utomlands mer än fem år i sträck. Dessa tankegångar har redan i detalj utvecklats av herrar Wahlund och Magnusson i Tumbhult, och jag inskränker mig till att avslutningsvis konstatera, att principen om allmän och lika rösträtt för svenska medborgare bör ges en så vid tillämpning som möjligt. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Sveningsson m.fl.

Herr talman! Herr statsrådet kanske inte var inne i kammaren när jag höll mitt förra anförande, och därför skall jag för säkerhets skull upprepa mina ord. Jag sade att jag hade mött denna proposition med stor tillfredsställelse, framför allt därför att den visar att det går att klara hithörande frågor utan de tekniska besvärligheter som det tidigare har gjorts så stort nummer av. Men detta att hälsa propositionen med tillfredsställelse — jag vill gärna säga stor tillfredsställelse — innebär ju inte att man vill följa propositionen i vått och torrt. Vi har avgivit en reservation till utskottets utlåtande, och när jag hörde statsrådet argumentera för femårsklausulen var argumenten faktiskt desamma som jag bemötte i mitt anförande, när jag talade för reservationen. Kanske fanns det en ändrad nyans i statsrådets anförande i dag, när han tryckte hårdare på valsäkerheten än vad som gjorts 1 propositionens formuleringar. Statsrådet menade, att svenskt pass inte är ett så särskilt säkert dokument, om vederbörande har varit många år utanför Sveriges gränser. Det tycker jag är ett märkligt konstaterande. Jag påstår inte att herr statsrådet har fel, men har herr Kling rätt så innebär det att det är illa ställt med vår passkontroll. Passen förnyas ju successivt, och den åtgärd man då bör vidta är givetvis att kontrollera att passen är som de skall vara. Sedan tog statsrådet också några exempel. Det ena gällde en svenska som gift sig utomlands men behållit sitt svenska medborgarskap, och det andra gällde en svensk som sedan födelsen har vistats utomlands. Där anser jag dock att frågeställningen inte primärt har något att göra med valrätten utan med hur man skall bedöma vilka regler vi skall ha för svenskt medborgarskap.
Herr talman! Justitieminister Kling anförde att jag hänvisade till riksdagsordningen 16 §. Det har jag dock försiktigtvis inte gjort. Jag är väl medveten om att det i riksdagsordningen finns hänvisningar till vallagen som innebär begränsningar i den grundlagsenliga huvudprincipen om allmän och lika rösträtt. Jag har alltså inte hävdat att det är grundlagsstridigt med vare sig en femårsregel eller en tioårsregel; jag har hävdat att det strider mot grundlagsregeln om allmän rösträtt. Inte heller är det riktigt som herr Kling påstod, att vi från borgerligt håll har hävdat att svenska medborgare utan någon som helst anknytning till Sverige skall få rösträtt. Vi vill att vederbörande skall ha varit kyrkobokförd i Sverige någon gång — och det är en väsentlig skillnad. En utlandssvensk blir inte automatiskt upptagen i röstlängden. Där finns alltså en begränsning. Rösträtt tillkommer endast den som är upptagen i röstlängden, och det är ett rätt komplicerat förfarande att bli uppförd i den särskilda röstlängden. Man måste informera sig om de nya bestämmelser som gäller, och man måste ha svenskt pass med begränsad giltighetstid —' som herr Wahlund underströk. Det är alltså inte på det sättet att den som har varit borta från Sverige i 20—30 år och inte har förnyat sitt pass kan få rösträtt. Vederbörande måste skaffa särskilt intyg om att han har giltigt svenskt pass samt ansöka om att bli intagen i den särskilda röstlängden. Dessutom måste han delta i valet, vilket är mer komplicerat för en utlandssvensk som skall rösta än för en hemmaröstande. Naturligtvis kan den utlandssvensk som vill behålla sin rösträtt resa hem vart femte år för en skenåtgärd — kyrkobokföringen — bara i syfte att bli upptagen i röstlängden, men det tycker jag inte är förenligt med goda demokratiska principer. Men den som en gång har haft rösträtt och fortsätter att leva under samma förhållanden skall inte förlora den bara därför att femårstiden löpt ut.

Herr talman! Det är ganska ovanligt med reformer som ger förmåner till en begränsad del av ett större, likartat klientel. Sådana reformer är inte rättvisa. I detta fall ger man alltså rösträtt åt en grupp utlandssvenskar, medan man ställer en lika fullvärdig grupp svenskar utanför denna förmån genom den föreslagna femårsgränsen. Det har väckts ett par borgerliga motioner i anslutning till propositionen, och det är glädjande att inte regeringen har dragit tillbaka sin proposition, ty även den bygger på en gammal borgerlig idé, som det har tagit lång tid att vinna genomslagskraft för. Vi gläder oss nu över att frågan till någon del har lösts. I högermotionen har man framhållit de många utlandssvenskar som företräder svenska intressen och — skulle man vilja tillägga — säkert gör mer för Sverige än många hemmasvenskar. De är på många sätt goda ambassadörer och PR-män för vårt land. Jag tänker därvid visst inte bara på affärsmän och pressfolk utan framför allt på de många svenska u-landsarbetare som är anställda i enskilda svenska eller internationella humanitära organisationer och som inte i likhet med SIDA-tjänstemän förordnas på två år utan för den goda sakens skull stannar avsevärt längre. Var och en begriper hur värdefullt det är för ett nystartat skoleller sjukhusprojekt att en rektor eller en intendent stannar 6—38 år, så att den personliga erfarenheten och förtrogenheten med förhållandena kan komma företaget till godo. De enskilda biståndsinsatsernas övertag över de statliga insatserna består många gånger i att personalen inte skiftar så ofta. Skall nu en sådan god ambition efter fem år belönas som om vederbörande förlorat medborgerligt förtroende? Det finns också en växande grupp unga svenskar, som under en del år är ute för studier och praktik på skilda håll i världen för att skaffa sig internationell träning, en träning som mer och mer kommer att krävas här hemma på många fält. De är alltså ute för att berika sig för en insats här hemma. Skall även de efter fem år betraktas som emigranter för tid och evighet? Om man bevarar sitt svenska medborgarskap innebär detta också att man hoppas kunna återvända hem. Det fall som justitieministern nämnde, när en svenska gifter sig med en utlänning och bevarar sitt svenska medborgarskap, förekommer säkerligen inte ofta. De som bevarar sitt svenska medborgarskap i en sådan situation gör med all säkerhet detta i tanke att återvända hem i framtiden. I utskottet ventilerades också departementschefens krav på förtrogenhet med svensk samhällsutveckling som rimligt villkor för rösträtt. Utskottet har gjort en försiktig skrivning, men vi vet ju att man i utskottet var nog så tveksam och menade att utlandssvensken ganska snart tappar kontakt med och intresse för hemlandet. Skulle något sådant förekoma i något fall kan man förmoda att vederbörande även tappar intresset för att ansöka om att bli upptagen i den särskilda röstlängden. Jag vet efter mina sju utlandsår att de utlandssvenska kolonierna verkligen slår vakt om svenskhetens bevarande i utlandet. Vill man träffa särdeles svensksinnat folk skall man fara utrikes. Det är med landet som med föräldrahemmet; man uppskattar det mest när man har lämnat det. På sina håll möter man ett nästan rörande intresse för Sverige. Många idealiserar hemlandet. För något år sedan sade jag att många till och med idealiserade regeringen. Det gör man fortfarande; det märkte jag i somras. Man kan knappt tro att det är sant, men så är det. Låt mig plocka ut en av dessa många tusen utlandssvenskar som bär på en olycklig kärlek till Sverige, olycklig därför att kärleken inte ens har blivit besvarad med rösträtt. Han heter John Gustavson och har levt 60 år utrikes. På flera svenska institutioner har han med föredrag, debatter och diktuppläsning hållit intresset för det svenska och för Sveriges samhällsutveckling levande hos många årsklasser av unga utlandssvenskar. Jag besökte honom i en sjuksal i Antwerpen i somras. Han satt i sängen. Kroppen var skral men anden vital, och det dröjde inte länge förrän han med glänsande <deklamationskonst lät Runeberg, Levertin och Nils Ferlin passera revy. Han kommer aldrig hem och han får aldrig rösträtt, men med tanke på den mannen och många andra ber även jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall efter justitieministerns anförande inte ta upp den punkt som man gjort till huvudpunkt i argumenteringen för «reservationen, nämligen tolkningen av grundlagsbestämmelserna med hänsyn till utlands svenskarnas rösträtt. Den saken har redan tidigare i debatten belysts så ingående, att det förmodligen inte finns anledning att uppehålla sig därvid. Jag vill endast säga att herr Norrby i sitt anförande gjorde en klar reträtt från det resonemang som man fört under tidigare debatter i denna kammare. Med glädje konstaterar jag att det har varit möjligt att i utskottet skapa full enighet om den tekniska lösningen av frågan. Inte minst det förhållandet att kravet på mantalsskrivning kunnat slopas har gjort att lagförslaget fått en utformning som — såvitt jag kan bedöma är både smidig och tillfredsställande ur många synpunkter. Det faktum att kyrkobokföring någon gång under de senaste fem åren räcker för att erhålla rösträtt utgör en ganska liberal förutsättning. Jag skall inte närmare gå in på det. Det är beträffande tidsbegränsningen som meningarna i utskottet varit delade. Utskottsmajoriteten har funnit förslaget väl avvägt. Det kan inte vara rimligt att sådana emigranter som avsett att för alltid lämna landet skall ha rösträtt vid svenska val för all framtid. Jag vill säga till herr Werner, att det ändå inte är möjigt att någon myndighet i landet skulle kunna skaffa sig en bild av huruvida vederbörande avser att lämna landet för alltid eller tänker stanna kanske 20—30 år i ett annat land för att sedan återvända till Sverige. Det måste härvidlag finnas en gräns, och jag tycker att den i propositionen har blivit lämpligt utformad. Man kunde tänka sig en annan möjlighet, nämligen att utsträcka rösträtten till olika yrkeskategorier. Redan nu är det ju möjligt att rösta för t.ex. missionärer, för att nämna en grupp. Men detta är i varje fall inte ur våra synpunkter en tillfredsställande lösning. Alia bör behandlas lika oavsett yrke och ställning. I dessa stycken anser jag att den föreslagna lösningen är den bästa. Det torde för övrigt vara ganska orimligt att kräva att tidsgränsen helt skulle slopas. Det enda land som enligt vad jag funnit har gått så långt är Frankrike, men det finns ju mycket i franskt politiskt liv, som inte går att jämföra med förhållandena här uppe i Norden. Jag vill också än en gång understryka, att inget av de nordiska grannländerna ännu har kommit på tanken att genomföra en sådan utvidgad rösträtt för dem som lämnat moderlandet som den vi nu är i färd med att införa i Sverige. Jag skall inte närmare gå in på någon polemik med de ärade talesmännen för reservanterna, men jag måste något reagera mot herr Wahlunds sätt att resonera. Jag tyckte att han ville antyda att det skulle vara den politiska sammansättningen av utlandssvenskarna, som skulle vara anledningen till att utskottsmajoriteten inte fallit för frestelsen att slopa tidsgränsen. Jag vill säga herr Wahlund, att det inte alls förhåller sig på det sättet att yrke eller politisk uppfattning skulle vara något skrämmande för vårt partis del. Tvärtom — i början av 1900-talet var det väl inte i största utsträckning borgerligt folk som lämnade vårt land. Vid slutet av andra världskriget var det många som tillhörde arbetarklassen som på grund av de då rådande svårigheterna på arbetsmarknaden lämnade landet. Dessa emigranter har naturligtvis fortfarande vissa band med sitt hemland. Men jag skall inte närmare gå in härpå. Resonemanget om att man, om man en gång blivit kyrkobokförd i Sverige vilket i de flesta fall betyder att man en gång blivit född här, för all framtid skulle ha rätt att rösta i vårt land, skulle väl med samma rätt kunna givas beträffande den kommunala rösträtten. Man skulle kunna fråga sig: Varför får inte jag, som är född i Landskrona och som fortfarande känner varmt för den staden — inte minst i idrottsliga sammanhang — lov att rösta i den staden för all framtid? Det finns en viss likhet i herrarnas argumentering och den som jag nu anförde. Jag medger dock att det är ett orimligt sätt att resonera. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskotteis hemställan.
Herr talman! Till herr Adamsson vill jag säga att om man bevarar sitt svenska medborgarskap under många år som utlandssvensk, avser man att återvända. Det är ett psykologiskt bevis som man inte kan komma ifrån. I annat fall hade man naturligtvis sökt medborgarskap i det land där man bor, ty ett sådant är också förenat med en hel del fördelar. Nu avstår man alltså från dessa förmåner för att bevara sitt svenska medborgarskap, och det gör man inte utan anledning.
Herr talman! Det fanns en detalj i herr Adamssons anförande som jag inte vill skall stå oemotsagd i protokoliet. Herr Adamsson kan så småningom i den stenografiska utskriften av protokollet kontrollera att det i mitt tidigare anförande inte låg ett spår av insinuation om att partisammansättningen hos dessa presumtiva, nytillkomna röster skulle ha influerat på utskottsmajoritetens inställning. Nej, her Adamsson, något sådant har jag aldrig velat insinuera.
Herr talman! Herr Adamsson säger att femårsregeln innebär en ganska liberal begränsning. Vi folkpartister vill naturligtvis inte ha en ganska liberal regel, vi vill ha en helt liberal regel, och det är en sådan vi har föreslagit. Det förvånade mig att herr Adamsson ansåg att jag först i mitt förra inlägg gav en mera nyanserad syn på grundlagsbudet i detta fall. Jag tar mig friheten att citera från reservationen, där vi föreslår att ett avsnitt i utskot tets utlåtande borde ha följande lydelse: »Enligt utskottets mening bör utgångspunkten vid bedömningen av denna fråga vara, att riksdagsordningen i 16 § anger att ”valrätt tillkommer en var man och kvinna som är svensk undersåte” och uppfyller vissa krav i övrigt. Det föreskrivs att valrätten skall grundas ”på förhållandena vid röstlängdens tillkomst” och att närmare bestämmelser skall ges i vallagen. För att utesluta någon från hans grundlagsenliga rösträtt, trots att han då röstlängd upprättas är svensk medborgare och uppfyller övriga villkor, måste starka skäl anföras.» Litet längre fram i reservationen talar vi om riksdagsordningens huvudregel. Denna huvudregel innebär att det skall vara allmän rösträtt för svenska medborgare. Vi är helt på det klara att vissa nyanseringar av bl.a. röstlängdstekniska skäl måste förekomma. Men de begränsningarna vill vi göra så små som det över huvud taget är möjligt. Det är därför vi har skrivit vår reservation.
Herr talman! Jag är ledsen om jag missuppfattade herr Wahlund. Det är emellertid glädjande att han inte ansåg att det var några sådana motiv som förestavade vår hållning. Om jag inte uttryckte mig klart förut, herr Norrby, vill jag göra det nu. Jag avsåg inte att man i reservationen inte skulle ha givit uttryck åt den mening som herr Norrby förde till torgs; jag avsåg de resonemang som man från reservanternas håll fört i dessa debatter under tidigare år. Jag skall inte, herr Werner, ingå på den debatt vi hade i utskottet om ett visst exempel som gällde en svensk som var gift med en utländsk kvinna men som fortfarande bevarade sitt svenska medborgarskap. Vi kan plocka fram nästan vilka exempel som helst i dessa sammanhang, men de bevisar egentligen ingenting i sak.

Bara några få ord, herr talman, till justitieministern! Den man som jag berättade om har varit utomlands i 60 år och skulle komma hem redan i morgon dag — det kan jag försäkra — om han med justitieministerns hjälp skulle kunna få de ekonomiska betingelserna ordnade.